Herr talman! Det känns onekligen litet konstigt att direkt efter herr Lund bergs uppvisning ge sig in på en sakfråga. Jag skall låta kammaren sväva i ovisshet om mina kunskaper i rättshistoria och inte vara lika oförsiktig som herr Lundberg och undanröja alla tvivel. Jag skall göra en kommentar till en motion som herr Gustavsson i Alvesta och jag har väckt med anledning av detta stora frågekomplex. Det är motionen 1471 och den gäller jordbruksarrendatorerna. De utgör en relativt liten grupp, men deras rätt till trygghet i näringsutövningen är ju inte mindre för det. Vi har i den här motionen tagit upp just möjligheterna för arrendatorer att få längre kontraktstid i vissa fall än fem år. Anledningen härtill är att alltför korta arrendeperioder ofta lägger hinder i vägen för en arrendator att kunna driva sitt jordbruk på ett rationellt sätt, vare sig det gäller byggnader eller markanläggningar. Specialisering kan ibland vara nödvändig för en rimlig lönsamhet, och en sådan kräver stora investeringar i t.ex. byggnader. Visst finns det olika typer av arrenden — det skall inte förnekas. Vad vi tar upp i vår motion är sådana fastigheter som varit utarrenderade under längre tid. Det finns fastigheter som varit utarrenderade i flera generationer och som bevisligen kommer att vara det även i fortsättningen. I sådana fall kan man inte komma i konflikt med äganderättsprinciper, eftersom den endast gäller rätten för en arrendator att få tillräckligt lång kontraktstid så att en rimlig avskrivningsperiod på gjorda investeringar kan erhållas. En arrendator som i takt med utvecklingen vill och måste anpassa sin produktion till tidens krav kan i många fall ha stora och ofta oöverstigliga svårigheter, eftersom det krävs omfattande investeringar antingen i byggnader eller i markanläggningar och ofta i bådadera. Det är långt ifrån alltid så att fastighetsägaren är villig att göra de investeringarna även om arrendeavgiften höjs i proportion härtill. Självfallet kan en arrendator i det läget komma i en besvärlig situation. Han har arrendekontrakt på fem år, och han kan inte själv göra några omfattande förändringar eftersom han inte vet någonting om läget när femårsperioden har löpt ut — då kanske han inte längre får fortsätta; förändringar kan ha inträffat som gör att han måste bryta upp tidigare än han räknat med. Som regel förlängs visserligen kontraktstiden på en ny femårsperiod, men vem vill satsa kapital på så lösa grunder? En längre kontraktstid skulle i många fall utgöra en positiv faktor för arrendatorn utan att det för markägaren behövde medföra någon större påfrestning. Besittningsskyddet är i förslaget förstärkt gentemot nuvarande system — det skall medges — men en arrendator måste lika väl som vilken annan företagare som helst kunna planera för mer än fem år i taget. Det räcker inte med sannolikhet i fall där det kan röra sig om investeringar på hundratusentals kronor, en så pass kraftig satsning måste vila på en betydligt säkrare grund. Utvecklingen på jordbrukets område pekar mot en större andel arrendatorer, i varje fall i vissa delar av landet, vilket gör denna fråga alltmera aktuell. I vår motion har vi tagit upp just dessa frågor och krävt att arrendatorer i vissa fall, när de står inför större kapitalkrävande investeringar, skulle ha rätt att vid en ny periods ingång få en längre arrendeperiod. Vi har sagt att 20 år bör vara rimligt med hänsyn till att det är en normal avskrivningstid på investeringar av det här slaget.

Även om utskottet som sagt inte förordat någon ändring i förslaget till lagtext, noterar jag ändå detta som en klar förbättring mot nu gällande be :stämmelser, och eftersom det är i linje med vårt motionskrav måste jag väl just nu låta mig nöja med detta. Med säkerhet kommer det i framtiden att finnas anledning återkomma till denna för en liten grupp människor så betydelsefulla fråga.

Herr talman! Varenda en av oss som känner herr Lundberg vet att han har ett hjärta av guld och att han, när han i sitt anförande fällde några kanske mindre väl valda ord, råkade ut för ett olycksfall i arbetet. Jag syftar på vad han sade om utvecklingsstörda barn — ohyggligt grymt mot föräldrar till sådana barn och ohyggligt grymt mot dessa barn själva. Jag vet att han inte menade det så, och jag är angelägen att vända vad han sade till något positivt, eftersom jag har den oskattbara förmånen att få arbeta en hel del just med utvecklingsstörda barn, charmfulla ungar som man lär sig att verkligen sätta värde på. Om vi bara får tag i dessa barn i tid kan det bli fullgoda medborgare av dem. Jag tror att vi kan säga detsamma om den föreslagna jordabalken: om vi bara är överens om att vi skall göra den till ett fullgott instrument, så kommer vi också att Iyckas.

Herr talman! Jag vet inte hur herr Wachtmeister lyssnade. Om jag inte minns alldeles fel talade jag om Moder Svea:s utvecklingsstörda barn jordabal ken. Det är ju något annat än vad herr Wachtmeister vill göra gällande att jag sade. Moder Sveas jordabalk har inte alls med det att göra som herr Wachtmeister talade om; jag har sysslat ganska mycket även med den frågan. Herr Wachtmeister ville tydligen tolka mig fel. Jag vill samtidigt, herr talman, för att slippa begära ordet ytterligare en gång yrka bifall till mina motioner i detta ärende.
Herr talman! Nej, herr Lundberg, uttrycket utvecklingsstörda barn hör över huvud taget inte hemma i denna debatt, vem det än är som betecknas som modern.

Herr talman! Den proposition, som behandlas i förevarande utlåtande, har som bekant föregåtts av utredningsbe tänkandet »Nytt lantmäteri». Utredningen, propositionen osv. anges ha föranletts av ett behov av översyn av lantmäteriet med anledning av den nya fastighetsbildningslagen. Fyra av utredningens sju ledamöter föreslår att fastighetsbildningen och fastighetsregistreringen i fortsättningen shall ske under totalt statligt huvudmannaskap för hela landet. Mätningsverksamhet, markexploatering och bostadsbyggande skall också i fortsättningen vara en kommunal uppgift. Av de ledamöter som tillhör majoriteten har åtminstone två — liksom sekreteraren — en mycket stark anknytning till lantmäteriet. Tre ledamöter, reservanterna, har hävdat att staten visserligen skall ha ett generellt ansvar för fastighetsbildning och fastighetsregistrering men att kommuner som själva så önskar skall ha rätt att ombesörja fastighetsbildning och efter särskilt beslut av Kungl. Maj:t även fastighetsregistrering. Vid den efterföljande remissbehandlingen stöddes reservanternas förslag av en synnerligen kraftig opinion. I över 50 procent av yttrandena följde man reservanternas förslag, och många remissinstanser ville gå ändå längre än reservanterna. Detta innebär att cirka 4,5 miljoner invånare eller 57 procent av landets totala befolkning genom dessa remissyttranden har stött reservanternas förslag. Bland dem är för att nämna några Kommunförbundet, bostadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, HSB, Riksbyggen m.fl. I det sammanhanget skulle jag till civilministern vilja ställa frågan om anledningen till att planeringsrådens yttranden inte har tagits med. Det har tidigare sagts att planeringsrådens yttranden skulle tillmätas mycket stor vikt. Men så är tydligen inte fallet i detta sammanhang — liksom så sällan annars. Propositionen följer i stort sett utredningens förslag, dock med vissa, kanske rätt viktiga justeringar. Utskottets utlåtande följer propositionen. Det allmänna intrycket av propositionen är väl att den är ganska vag och i viss mån opreciserad, vilket i och för sig kan vara beklagligt men förståeligt. Ett avsteg i propositionen från utredningens förslag är att kommun som så önskar skall ges möjlighet att inrätta s.k. specialenhet med kommunalt huvudmannaskap. Därigenom skulle kommunen få handlägga frågor om fastighetsbildning och bebyggelseutveckling. Men — och detta är synnerligen viktigt enligt min uppfattning — detta innebär inte att en kommun som så önskar därmed skulle få rätt att inrätta en sådan enhet. För att kommunen skulle få göra det skulle det, om jag har tolkat propositionen rätt, föras förhandlingar mellan kommunen, länsstyrelsen och lantmäteristyrelsen, men lantmäteristyrelsen skulle i princip bestämma hur det skall bli. Det finns visserligen möjligheter att överklaga lantmäteristyrelsens beslut hos Kungl. Maj:t, men det är ändå lantmäteristyrelsen som först skall bestämma. Som jag ser det vore det rimligt att ge alla kommuner som så önskar rätten och inte bara möjligheten att ordna sin fastighetsbildningsorganisation. När man läser propositionen kan man naturligtvis fråga sig: Var går i så fall gränsen — vid tätorter med 10 000, 20 000, 30 000 eller ännu fler invånare? Detta innebär också att frågan i stort sett överlämnas till lantmäteristyrelsen, och — såvitt jag förstår — kommer tolkningen att ske över riksdagens huvud. I första omgången skall ärendet gå till Kungl. Maj:t, men sedan har lantmäteristyrelsen bestämmanderätten. Det gäller alltså att en kommun skulle få rättighet härvidlag. Jag vet inte om jag tolkat detta rätt men skulle vilja fråga civilministern om den saken för att få det hela klarlagt, eftersom det betyder oerhört mycket om kommunen efter prövning skall beredas möjlighe ter, eller om den skall ha rättighet att inrätta en egen fastighetsbildningsorganisation. Jag vill starkt betona fastighetsbildningens stora betydelse som integrerande del av hela byggnadsprocessen, särskilt när det gäller bostadsbyggandet för landets tätorter. Inget annat organ kan bättre än den egna kommunen tillgodose intresset av en snabb och effektiv fastighetsbildning. Den egna kommunen har det uian gensägelse största intresset av att angelägna bostadsbyggnadsprojekt inte fördröjs i onödan med besvärande konsekvenser för alla byggherrar och kanske framför allt för de anställda inom byggföretagen. Som vi framhållit i motionsparet 1: 1367 och II: 1591 fungerar den moderna exploateringsprocessen i tätorterna så, att vart och ett av de ingående elementen inte kan avgränsas från de andra, vare sig i sak eller i fråga om tid. Framför alit tidsfaktorn betyder oerhört mycket i detta sammanhang. Det bör också framhållas att kommunerna har ansvaret för att bostadsprogrammen fullföljs. Skulle kommunerna berövas den rätt som här nämnts, nämligen att inrätta ett eget fastighetsbildningsorgan, och dessa uppgifter i stället skulle läggas på ett statligt organ har kommunerna betydligt mindre möjligheter att styra bostadsbyggandet både beträffande tiden och på annat sätt. Det uppges att det nya systemet med lantmäteriet som främste huvudman på detta område skulle bli rationellt. Utskottet framhåller på s. 5 i sitt utlåtande, att det skall bli en effektiv förrättningsorganisation. Med ett rationellt och effektivt förrättningssystem förmodar jag, att man avser mesta möjliga arbete under en viss tidsperiod till lägsta möjliga kostnad i alla avseenden. Reservanterna i utredningen har pekat på ett mycket viktigt faktum, då de skriver följande: »Enligt vår mening synes majoritetsförslaget i alltför hög grad vara präg lat av en strävan att bevara och bygga ut den statliga lantmäteriorganisationen. Vi menar att det väsentliga bör vara att åstadkomma en organisation som utan att rättssäkerheten eftersätts ger maximal effektivitet. Tidsfaktorn är härvid mycket viktig. Väntetiderna på insatser från det statliga lantmäteriets sida har ofta ej räknats i månader utan i år. Omkring 75 Zo av lantmäteriverksamheten ingår som ett led i exploateringsprocessen. Bruttoinvesteringarna för byggnadsoch anläggningsarbeten i Sverige torde för närvarande uppgå till i runt tal 25 miljarder kronor om året.

Men trots detta föreslår man nu att dessa kostnader skall vältras över på andra och att lantmäteriet skall vara huvudansvarigt. Lantmäteriets förrättningskostnader ligger nu på drygt 100 kronor i timmen. Detta gör att man undrar om det inte hade varit mera rationellt att först undersöka varför lantmäteriet har så stora förseningar i sin verksamhet och varför förrättningskostnaderna är så höga, innan man går ut och erbjuder hela svenska folket dessa tjänster. Det föreslagna systemet kommer vidare att innebära att en stor del av kommunerna med säkerhet ändå kommer att bibehålla olika delar av sitt fastighetsbildningsväsende. Detta innebär otvivelaktigt merkostnader i form av dubbelarbete och i vissa fall kanske också kompetenskonflikter. Med hänsyn härtill kan man ifrågasätta var det rationella ligger i det nya förslaget. Vem är det som kommer att få betala dessa ökade kostnader? Jo, det kommer att föra med sig ökade statliga kostnader och högre skatter samt ökade bostadskostnader, dvs. högre hyror. Framför allt blir det invånarna i de små och mellanstora tätorterna som kommer att få ökade utgifter, om denna reform genomförs. Hyrorna är i dag av den storleksordningen att jag inte vill medverka till någon ytterligare ökning. Inte heller vill jag medverka till att den kommunala kompetensen på detta område överförs till ett statligt verk, dvs. till lantmäteristyre' sen. Jag anser att varje kommun inte bara skall ha möjlighet utan som hittills också rättighet att själv handha sin fastighetsbildningsorganisation, om den så önskar. Vad fastighetsregistreringen beträffar vill jag i stort instämma i de synpunkter som framförts i motionen II: 1585. I varje fall bör ett genomförande av propositionens förslag uppskjutas till dess att den beslutade fastighetsdatabanken kan fungera utan störningar. I utredningen och i andra sammanhang, bl.a. i motionen II: 1592, har det hävdats att rättssäkerheten inte skulle vara till fyllest i det kommunala fastighetsbildningsväsendet. Såvitt jag vet har det inte kunnat påvisas att så skulle vara fallet. Tvärtom har civilministern understrukit att den verksamheten har skötts bra. Föreningen Sveriges häradshövdingar och stadsdomare har också i sitt remissvar i frågan framhållit de kommunala förrättningsmännens oväld. Jag betraktar därför dessa påståenden som ett slag under bältet på en yrkeskår som på ett förtjänstfullt sätt har fullgjort sina uppdrag. Hur är det för Övrigt, om påståendet är riktigt: Är ovälden hos en statligt anställd större i förhållande till enskild part? Den situationen kan nämligen också inträffa. Och precis samma misstanke kan man hysa när det gäller en statligt anställd förrättningsman. Jag tycker att den typen av argument som tagits upp i det sammanhanget inte hör hemma i denna debatt. Jag ansluter mig vidare till departe mentschefens uttalande i propositionen, att avgörande vikt bör fästas vid att organisationen blir så effektiv som möjligt och medger en smidig samverkan med andra organ inom samhällsplaneringen. Jag delar också den av departementschefen uttalade uppfattningen att samordningsbehovet bäst tillgodoses, om samma organ handhar både fastighetsbildning och mätningsverksamhet. Det är bl.a. just av denna anledning, som de ca 120 kommunala stadsingenjörskontoren i vårt land har inrättats. Kommunerna har funnit att det ur såväl funktionell som ekonomisk synpunkt är riktigast och bäst att ha ett eget fastighetsbildningsorgan. Jag delar också departementschefens i propositionen framförda synpunkt att erfarenheterna av det kommunala fastighetsbildningsväsendet är goda. Ja, jag anser att de är så goda att jag för min del inte vill att det skall avskaffas. Eftersom ett enhälligt statsutskoit står bakom utlåtandet, skall jag inte nu yrka bifall till den motion, som jag varit med om att underteckna. Jag vill emellertid ändå understryka att det gäller en mycket viktig fråga som inte bör lösas på det sätt som föreslås i propositionen.

Herr talman! Bakgrunden till propositionen i detta ärende är den utredning som resulterat i betänkandet »Nytt lantmäteri». Utgångspunkten för utredningens arbete var den nuvarande kompromissen på förrättningsstadiet mellan kommunalt och statligt mätningsväsende. Man kunde därvid ha hamnat i två ytterligheter, nämligen kommunalt eller statligt huvudmannaskap. Båda alternativen är enligt min mening också möjliga.

Det måste såvitt jag förstår vara helt omöjligt att jämsides med varandra ha två organisationer, av vilka den ena allt efter lämplighet skulle ha rätt att utvidga sig på den andras bekostnad. Man kan inte upprätthålla en statlig lantmäteriverksamhet under sådana förutsättningar. Det är angeläget att framhålla detta — den statliga lantmäteriverksamheten är ju inget självändamål. Det skulle vara orimligt att följa reservationens förslag. Det hade varit renhårigare att i reservationen uttala att enbart kommunala förrättningsorgan skulle finnas. Det är inte möjligt att rekrytera och att upprätthålla en rationell verksamhet, om den ena organisationen skall få utvidga sig på den andras bekostnad. Då faller den senare så småningom sönder. Propositionens förslag kan sägas innebära ett »>modifierat status quo».

Vad gäller länsorganisationen, som jag något närmare skall gå in på, är propositionens förslag något öÖöverraskande. Denna lösning finns inte med i utredningens förslag, utan den har konstruerats i departementet. Det är väl en reaktion mot länsdemokratiutredningens hurtfriska tongångar om att överta all statlig verksamhet på länsplanet; det verkar som om detta var en av orsakerna. Sedan finns det ett svepskäl, och det är att man måste ha fastighetsregistret i en länsmyndighet som inte får vara en fastighetsbildningsmyndighet, eftersom fastighetsregistermyndigheten har rätt att överpröva — om vi nu får lov att kalla det så — förrättningar som inte går att registrera. Detta anser jag som sagt vara ett svepskäl. Vi har det ju på det sättet nu: det är en fastighetsbildningsmyndighet på landet som för jordregistret och det är en fastighetsbildningsmyndighet som överprövar förrättningar. Detta går ganska hyggligt, och man behöver inte av denna orsak ställa upp några särskilda principer och på det viset motivera överlantmätarens inträde i länsstyrelsen. I realiteten blir det naturligtvis en lantmätare — och i varje fall lantmäteripersonal — som får sköta huvuddelen av registret, och formellt blir det länsstyre!sen, som då måhända kan verka kalmerande på alltför ambitiösa överlantmätare, om nu sådana förekommer i sinnevärlden. Men det finns ett sakskäl, och det är att överlantmätaren skall medverka i de uppgifter som länsstyrelserna redan har när det gäller översiktlig planering och i de uppgifter som kan komma att hänföras dit. Planer föreligger ju på att i olika avseenden överföra uppgifter på detta område till länsstyrelserna, och arrangemanget kan anses motiverat av att länsarkitekterna den 1 juli nästa år blir länsstyrelsetjänstemän och att överlantmätaren bör ha en liknande ställning i denna planeringsprocess. Man frågar sig varför inte vägdirektören har fått samma ställning — vägdirektören är sedan många år tillbaka föredragande i länsstyrelsen. Det är också andra experter som kanske borde finnas där av samma skäl. Samordning i en enhet är en styrka i vissa fall, men det finns svagheter — både praktiska och principiella — och jag skall säga några ord om det. I Uppsala län var vi mycket tidigt ute med s.k. länsråd. Det är ju organ som det inte har funnits några författningar om, men alla utredningar som arbetat på detta område under de senaste 20 åren har talat om länsråd. Redan 1948 bildades länsråd i Uppsala län, och jag verkade starkt för detta, eftersom jag tyckte det var bra att experter av olika slag träffades och diskuterade igenom gemensamma ärenden.

— Detta har gjort att jag under de senaste 10—15 åren varit mycket försiktig med att deltaga i sådana här råd — man skall ju inte gå och binda sig över huvudet på dem som har anledning att få sina synpunkter beaktade i tid. Och det gäller som bekant att komma i tid. Nu har ju planeringsråden tillkommit, men herr Nilsson i Kalmar sade att planeringsråden kanske inte alltid har så stor betydelse. De har i varje fall inte haft det i detta fall. Utanför stödområdena blir planeringsrådens betydelse inte så stor — deras verksamhet är av ett annat slag. Man har också fått fortsätta med kontinuerligt expertsamråd, och åtminstone i de flesta län står väl överlantmätaren liksom länsarkitekten till tjänst med att lämna alla de uppgifter som kan behövas i sammanhanget. Vi har offentlighet i statsverksamhe ten. Allmänheten kan följa alla yttranden från statliga myndigheter, och inom länen är ett yttrande från länsarkitekten eller från överlantmätaren offentlig handling — yttrandena kan citeras i tidningar, och man kan få avskrifter av dem. Om dessa tjänstemän kommer in i länsstyrelsen blir det något annat — i varje fall kan det bli någonting annat. Under alla förhållanden uppkommer svårigheter. Jag har hört landshövdingar som sagt: Nu blir det i alla fall något av länsstyrelserna som liknar ett departement. Vi förfogar över experterna och kan samla uppgifter och så beslutar vi. Det kan på så sätt bli kraft bakom länsstyrelsens beslut. Jag har då invänt att det dock är litet skillnad gentemot departementen. De flesta experter som dessa åberopar är centrala ämbetsverk, som har öppna papper. Där får man in yttranden t.ex. från planverket, skolöverstyrelsen eller universitetskanslersämbetet, vilka kan citeras och av vilka man kan skaffa avskrifter. Det är helt annorlunda med de experter som finns inom departementet — de är som tur är inte alltför många. Därvidlag är det fråga om interna promemorior, som det är litet svårt att få insyn i. Risk föreligger att länsstyrelserna nu kommer in på samma väg om man inte passar sig i själva övergången. Det kan bli svårare för allmänheten att få insyn, om man inte ser till att just denna sak beaktas vid övergången. Inte bara statsråd utan de flesta riksdagsmän som har suttit i sådana beslutsfunktioner vet hur litet det är som i slutomgången avgör om det skall bli det ena eller det andra svaret på en fråga. Om då allmänheten inte har möjlighet till insyn och kan göra sig påmind i olika sammanhang blir det en inskränkning i insynsmöjligheten, om man inte tar vara på de fördelar som finns med nuvarande system. Min förhoppning är att man skall kunna få fram en sådan anordning att möjligheterna till insyn inte blir sämre i den nya or Utskottet har särskilt understrukit att det är uppenbart att överlantmätarnas självständiga medverkan vid domstol bibehålles och att länslantmäterikontoren hålles samman som en enhet. Jag sätter naturligtvis värde på detta, eftersom det överensstämmer med den motion som jag har väckt. Sedan återstår naturligtvis rådgivning till kommuner och allmänhet, för all del även till statliga verk. Kan man ge råd på sidan om utan att gå och fråga högre upp i organisationen är det bra. Just nu har man icke något behov av att fråga, men det finns risk för att det uppstår sådana situationer.

Vad det här gäller är fastighetsregistret.

Felräkningen skedde inte avsiktligt, men det blev mycket dyrare än man hade tänkt sig.

Många kommuner har mycket fina register. De har gjort mycket dyrbara investeringar, och de förbereder att förbättra dem ytterligare inför övergången till ADB-system. Det är enligt min mening inte rimligt att staten utan vidare övertar detta utan att lämna kommunerna ekonomisk gottgörelse.

Herr talman. Som jag har tolkat propositionen 188 får kommunerna i huvudsak behålla sina stadsingenjörskontor för fastighetsbildningsarbete, och därmed anser jag att man har funnit en ganska tillfredsställande lösning. Jag skall därför inte ägna den frågan någon uppmärksamhet utan skall i stället något beröra vad som sägs i propositionen i fråga om fastighetsregistreringen. Mot bakgrund av 1968 års beslut om nytt fastighetsregister och kravet på specialisering har departementschefen uttalat att fastighetsregistreringen i princip bör anförtros en länsmyndighet. Orden »i princip» innebär en oklarhet, och det skulle vara önskvärt med ett förtydligande.

Man talar om »i princip» och om » vissa större kommuner». Det är dylika formuleringar som gör att jag känner mig en smula tveksam inför vad som kommer att hända med fastighetsregistreringen. Sambandet mellan den kommunala verksamheten och den under uppbyggnad varande fastighetsdatabanken måste på grund av den kommunala kompetensen bli mycket starkt. Behovet av en betydligt mer omfattande och integrerad samhällsplanering på det kommunala planet ökar mycket kraftigt. Sambandet mellan den kommunala verksamheten och den nya fastighetsdatabanken känner vi egentligen till mycket litet om. Vi har inget utredningsunderlag, som belyser detta. Visserligen har man i vissa avseenden påbörjat utredningar för att kartlägga detta samband, men för dagen är det omöjligt att bedöma hur man lämpligen skall tillgodose det. Sambandet avser i första hand användningssidan, t.ex. när det gäller maskinlagrade data, akterna i kommunala och andra arkiv, registerkartor och liknande. Men det avser också leveranser av data till databanken och samordningen av registerverksamheten med det kommunala arbetet med primärkartor. För övergåagen från kommunal ti!l statlig registrering krävs omfattande insatser. Vi vet mycket litet härom. Vi saknar underlag för att bedöma dessa insatser. Vi vet inget om alla de praktiska arrangemang som behövs. Vad händer t.ex. när nu kommunerna ändå måste lämna ifrån sig fastighetsregistreringen, om man tolkar »i princip» och »vissa kommuner» negativt? Vad händer om kommunerna omedelbart per den 1 januari 1972 lämnar ifrån sig registren? Jag tror att staten då helt kommer att sakna resurser i fråga om arkivlokaier, registreringspersonal och teknisk utrustning. Vem skall bekosta dubblering av registerarkiv och registerkarta, om man måste företa en Ssådan dubblering, och hur skall den organiseras? Det är en mängd frågor som vi i dag kan ställa men inte har några svar på. När vi annars fattar beslut i Sveriges riksdag, har vi mestadels svar på frågor som kan ställas. Man kan alltså, om man vill hårdra, säga att vi egentligen saknar förutsättningar för ett ställningstagande i fastighetsregisterfrågan. Det är därför som jag i en motion i princip har ställt mig positiv till denna proposition men har föreslagit att ikraftträdande skulle uppskjutas ett par år just för att man skulle få möjlighet att uppskjuta dessa praktiska arrangemang. Man måste nämligen ha klart för sig att ett genomförande av denna fastighetsdatabankreform i hög grad är beroende av den kommunala medverkan. Alla är vi väl överens om att det är utomordentligt väsentligt att vi får en dylik fastighetsdatabank organiserad. Men för att 1968 års riksdagsbeslut skall bli en realitet krävs alltså medverkan av kommunerna. De måste medverka när det gäller registerbeteckningsreformen. De måste göra rättelser och kompletteringar i nuvarande stadsregister. Kommunerna måste svara för leveranser av kartor som underlag för koordinatregistrering, för byggnadsinventering, för överföring av data från kommunalt primärkartverk till registerkarta och för upprättande av ny registerkarta. Alla de här olika delåtgärderna borde man ha inordnat i en totalplanering av hela databanksprojektet. Samarbetet med kommunerna har ju hittilis fungerat mycket bra. De stora kommunerna och även de små kommunerna har i denna fråga satsat stora re surser, och vi behöver sätta in ytterligare resurser för att få fram fastighetsdatabanken till mitten av 1970-talet. Man blir naturligtvis en aning oroad för hur det skall gå med fastighetsregistreringen i fortsättningen, när man i dag har fått veta att Kommunförbundet i en skrivelse uppmanat kommunerna att helt avstå från medverkan till upprättande av fastighetsdatabanken. Om detta blir en realitet innebär det i princip en katastrof. Man kan då inte få till stånd en fastighetsdatabank. Jag skulle därför från utskottets talesman eller från civilministern gärna vilja ha mina farhågor undanröjda och få litet närmare specificerat vad man avser när man talar om »i princip» och »vissa större kommuner». Såvitt jag förstår torde det vara nödvändigt att fastighetsregistreringen ligger på kommunerna, i varje fall tills denna fastighetsdatabank är upprättad. Herr talman! Jag har för närvarande inget yrkande.

Herr talman! Det kan finnas anledning att rationalisera denna debatt, och jag skall göra det på det sättet att jag i mycket stora drag ansluter mig till vad herr Nilsson i Kalmar sade. Herr Tobé, som förklarade att han var både kommunalman och lantmätare, fann jag faktiskt vara något för mycket lantmätare och något för litet kommunalman. Det förekommer ganska många motioner i förevarande ärende. Jag är övertygad om att detta till stor del beror på den oklarhet som propositionen som sådan ger upphov till. Jag skulle vilja gå så långt att jag säger att det inte finns någon i denna sal som vet något om vad resultatet blir av ett positivt ställningstagande till denna proposition. Den är i många stycken vagt skriven, och det är svårt att få grepp om den. Men för att korta ned mitt anförande vill jag konkretisera mig. Herr Sven ning och jag har väckt en motion, vari det hemställs att riksdagen beslutar att de kommuner som innehar egna organisationer för fastighetsbildning och fastighetsregistrering skall tillåtas fortsätta med denna verksamhet i den omfattning kommunen önskar.

Vilket skall nu gälla av dessa yttranden? En stad som Hälsingborg, för att ta ett konkret exempel, har i alla avseenden den mätningsverksamhet det här talas om. Men för närvarande pågår en inkorporering med fyra kranskommuner runt staden. Dessa kommuner kommer inte att driva någon mätningsverksamhet för jordbrukets behov i något avseende som är värt att nämna. Det planeringsarbete och de mätningar som kommer att göras blir i huvudsak, jag vågar säga till 95 procent, för nya fastighetsbildningar, för hyreshusbebyggelse, för egnahem och dylikt. Kan vi få ett konkret besked om att vad som står på s. 5 i så fall kommer att gälla till alla delar? Om svaret blir tillfredsställande är jag övertygad om att mycken oro kommer att stillas. Jag skall i detta sammanhang inte ställa något yrkande. Det får jag vänta med tills jag fått ett svar, och jag är ganska säker på att jag kan få ett.

Herr talman! I detta skede av debatten finns det anledning att fatta sig synnerligen kort. Här har redan erinrats om att under utredningsarbetet och vid remissbehandlingen har huvudmannaskapet för lantmäteriverksamheten varit en kontroversiell fråga. Enhetligt statligt eller enhetligt kommunalt hu vudmannaskap har ju varit frågeställningen. Jag skall inte närmare gå in på de motiv som anförts för det ena eller det andra alternativet. Propositionens förslag innebär att hänsyn har tagits till olika synpunkter, och förslaget har ju också godtagits av ett enhälligt statsutskott. Lantmäteriet i sin nuvarande organisation har ju i stort sett fungerat bra och har dessutom haft allmänhetens förtroende i mycket hög grad. Det finns anledning att tro att den nya organisationen också skall fungera tillfredsställande när den blir färdig. Övergången till den nya ordningen kommer självfallet att medföra vissa problem, och tiden kommer kanhända — det gäller ju här 1971 — att bli i knappaste laget för att man skall få det hela att fungera bra. Vad som däremot inte är tillfredsställande och inte heller blir det genom dagens beslut är taxorna. I motionen II: 1589 har vi påtalat de mycket höga lantmäteritaxorna. Utskottet delar den uppfattning som motionärerna ger uttryck åt. Jag citerar ur utskottsutlåtandet: »Vad som anförts i de sistnämnda motionerna i övrigt samt i motionerna 1: 1366 och 11:1589 om taxefrågorna har dock föranlett utskottet till bedömandet att en förnyad översyn av taxesystemet är erforderlig. Hänsyn bör bl.a. tas till kravet att även ett taxesystem som i huvudsak bygger på full kostnadstäckning inte får äventyra de syften och målsättningar som är förenade med verksamheten. Enligt utskottets mening bör riksdagen hemställa att Kungl. Maj:t på lämpligt sätt utreder förutsättningarna för att åstadkomma en i förhållande till nu gällande taxeprincip skäligare fördelning av förrättningskostnaderna varvid kan beaktas t.ex. sådana faktorer som fastighetens bärkraft och belägenhet. Riksdagen bör som sin mening i anledning av de fyra sistnämnda motionerna ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i denna del.> Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet för att säga att det är angeläget att denna översyn kommer till stånd utan tidsutdräkt. Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Motionärerna har här uttalat den oro som på många håll i kommunerna har gjort sig gällande inför de förändringar som förestår och inför de riktlinjer som är uppdragna i den proposition som behandlas i utskottets utlåtande nr 208.

Jag tycker vi har anledning att beklaga det; å andra sidan finns det väl skäl för tillvägagångssättet. Herr Nilsson i Kalmar vände sig i rätt stor utsträckning mot det resonemang som majoriteten i utredningen har fört. Propositionen har mjukat upp utredningens förslag avsevärt med avseende på kommunernas framtida kompetens.

Det gäller bl.a. kommunernas möjligheter att också i fortsättningen handha fastighetsbildningen genom egen organisation. Herr Nilsson i Kalmar ställde därvidlag en fråga till civilministern, och jag har ingen anledning att ens försöka föregripa svaret.

Här talas det först om vissa större kommuner, och det talas sedan om att också andra kommuner, som redan har egna kontor för ändamålet, skall ha denna möjlighet.

De kommuner som i dag handhar fastighetsbildningen genom egen organisation kommer däremot att erbjudas möjligheter att fortsätta med det efter de överläggningar som skisseras i propositionen. Här har i dag på något sätt kommit att cirkulera i riksdagen en fotokopia av en handling från civildepartementet, som jag tycker är utomordentligt intressant.

Där finns nämligen nu tidsbestiämning för Ööverläggningarna som skall äga rum mellan länsstyreiserna, kommunerna och lantmäteristyrelsen. Vad jag ytterligare ville ta upp är det krav från motionärerna som man i utskottet definitivt har sagt nej till, nämligen kravet att ett kommunalt huvudmannaskap för fastighetsbildningsmyndighet skall kunna utövas även av flera kommuner i samverkan. Den saken har hittills inte berörts i debatten, och jag kan se på herr Henningsson att han inte har något intresse för den. Men frågan togs upp i motionerna, vilket väl visar att det är svårt ibland att konsekvent hävda en uppfattning. Skall man anställa en förrättningslantmätare i ett kommunalförbund blir det dels svårt för den enskilda kommunen i det förbundet att hävda att det är just den kommunens ärende som det är mest bråttom med, dels finns det anledning att konstatera att det därigenom också uppstår ett dubbelt huvudmannaskap även om det är av en annan karaktär. Den frågan har alltså inte nu varit uppe till debatt, och det anser jag att man har anledning att vara glad för. Under diskussionen om detta utlåtande har ännu inte framställts något säryrkande, men jag anser ändå att det finns anledning att nämna ännu ett par saker. Herr Hugosson frågade direkt, om kommunerna får behåila sina fastighetskontor. Utöver vad jag nyss nämnt, om vad som är utskottets uppfattning, kommer väl civilministern att ge sitt svar, så jag har ingen anledning att ta upp den saken. Sedan till herr Tobé. Vid sidan om det intresse som han otvivelaktigt företrädde för både lantmäteriorganisationen som statligt organ och för kommunerna som självständiga enheter i det sammanhanget framförde han även en annan synpunkt som gällde överlantmätarnas situation. Hur kommer den att bii? Kommer överlantmätarnas yttranden eventuellt att komma bort i den länsstyre!sehantering där överlantmätarna blir mer eller mindre inlemmade? Utskottet har i sitt utlåtande givit uttryck åt synpunkter även härpå. Om jag förstod herr Tobé rätt var han ganska nöjd med utskottets skrivning. Det viktiga är väl att kontakten överlantmätaren—allmänheten inte förhindras och att man just får ha kvar den offentlighetskaraktär över överlantmätarens yttranden som nu finns. Herr Tobé berörde också de ekono miska frågorna. Utskottsmajoriteten anser att det inte nu finns någon anledning att göra något bedömande, eitersom just sådana ting måste tas upp i de kommande överläggningarna. Det vore väl litet riskabelt, sett ur kommunal synvinkel, om riksdagen nu skulle binda sig för vad staten skall betala och vad kommunerna skall betala i samband med just övertagandet av fastighetsregistreringen. Där finns väl anledning att lämna vägarna öppna. Det sades av någon av talarna — det var väl just herr Tobé — att det är rimligt att staten ger ersättning för det register som man skall överta. Det torde komma att hävdas efter vad jag kan förstå på ett kraftigt sätt från kommunernas sida vid överläggningarna. Men att vi nu i riksdagen skulle kunna ta ställning till denna fråga vore väl ganska orimligt. Herr talman! Mycket vore att tillägga, men jag vill än en gång konstatera, att inget annat yrkande har framställts, och jag ber fördenskull att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill gärna säga att jag med hänsyn tagen till att detta har varit en ganska besvärlig fråga att ta ställning till är glad över det enhälliga utskottsutlåtande som vi i dag har att behandla. Jag har ingen erinran att göra mot utskottets skrivning på någon punkt. Då inkluderar jag det krav som utskottet har rest på en Översyn av taxefrågorna, där jag för min del är inställd på att omedelbart få till stånd en sådan Översyn. Därmed skulle jag väl genom min anslutning till utskottets skrivningar ha bemött de motionärer som har redovisat sina synpunkter. Men jag tycker ändå att ett par kommentarer är nödvändiga att göra i detta sammanhang. Jag tror nog att herr Nilsson i Kalmar har tolkat propositionen fel, när han redovisade hur handläggningen vid tillskapande av denna organisation skulle gå till.

Därefter lämnar länsstyrelsen Kungl. Maj:t ett slutgiltigt förslag och sedan fastställer Kungl, Maj:t den organisation man skall ha.

Genom detta besked hoppas jag ha klarlagt propositionens mening på denna punkt såväl för herr Nilsson i Kalmar som för herr Henningsson med anledning av den fråga han ställde. Kommunerna kommer alltså att ha rätt till kommunalt huvudmannaskap för denna typ av specialenheter. Herr Tobé var litet orolig för att överlantmätarna skulle bli för anonyma i den blivande länsstyrelsen men, herr Tobé, det kommer inte att bii en rätt för överlantmätaren att avge sitt yttrande utan en skyldighet för honom ati yttra sig i alla de frågor där han medverkar vid handläggningen. Det blir närmast ett tjänstefel, om herr Tobé skulle glömma bort att avge sitt yttrande. När det gäller fastighetsregistreringen, en fråga som herr Hugosson var inne på, måste ytterligare en del utredningar göras.

Detta är skälet till att vi inte i princippropositionen har funnit anledning att skriva in så hårda kriterier att vi praktiskt taget icke skulle ha något utrymme för de överläggningar som vi menar bör äga rum mellan stat och kommun, i första hand på länsnivå. Jag utgår från att det är förståndigt folk, både på den kommunala och på den statliga sidan, som här sätter sig ned för att diskutera dessa frågor, med en vilja att lösa dem på ett praktiskt sätt. Därför bör tillräckligt utrymme lämnas för överläggningar, utan alltför fasta bindningar, när det gäller den här typen av principproposition.

Herr talman! Jag är glad över att jag kunde locka statsrådet att något kommentera min framställning. Det är emellertid inte en fråga om rättighet och skyldighet. Är man tjänsteman i ett verk så är man naturligtvis skyldig att medverka i alla ärenden. Men min fråga var: Är detta interna promemorior i länsstyrelsen eller är det offentliga handlingar? Det är den definitionen som är så viktig.

Herr talman! 1 propositionen 174 föreslås att riksdagen skall godkänna en höjning av Sveriges andel i världsbankens grundfond med 183 miljoner kronor. Ärendet behandlas som en rutinfråga, vilket enligt vår mening är felaktigt. Vi anser att det finns anledning att utförligt granska den verksamhet som bedrivs av världsbanken och de till denna knutna organisationerna IDA och IFC. Riksdagen bör av regeringen begära en sådan granskning. När den utredningen framlagts bör ny prövning göras av frågan om Sveriges medlemskap i nämnda organisationer. Till dess att sådan granskning kommit till stånd bör ytterligare kapitalinsatser i organisationen från svensk sida inte ske. Vi yrkar därför avslag på propositionen. En rad förhållanden gör att man måste ställa sig mycket kritisk till världsbanksgruppens verksamhet. Redan av den presentation som världsbanken och IFC gör av sig själva framgår att de har den bestämda målsättningen att främja privat, dvs. kapitalistisk företagsamhet. Dessa institutioner arbetar inom ramen för det imperialistiska systemet och fullföljer dess syften och intressen. I våra likalydande motioner 1: 1359 och II:1577 har vi anfört en del officiella uttalanden från världsbanken som klart visar detta. Beteckningen världsbanken är för övrigt lika pretentiös som beteckningen europeiska ekonomiska gemenskapen. I båda fallen handlar det om en del av helheten. Av de 14 socialistiska staterna är det sålunda endast en, nämligen Jugoslavien, som är medlem av världsbanken. USA har ensamt 24,53 procent av rösterna i världsbanken. Världsbanksgruppens långivning har i främsta rummet betytt stöd för mycket reaktionära regimer och sådana som varit villiga att öppna respektive länder för imperialistisk profitjakt. Sydafrika, Rhodesia, Spanien och Portugal hör till låntagarna. Indonesien har fått stora lån efter den kontrarevolution som innebar mord på över en halv miljon människor. Ett anmärkningsvärt drag i långivningen är att även rika länder som Japan och Australien har erhållit betydande lånebelopp. Man måste starkt ifrågasätta om det är förenligt med svenska folkets intressen eller med de principer, som bör gälla för u-landspolitiken, att vårt land medverkar i en långivning med den målsättning och den karaktär, vilken vi givit exempel på i våra motioner. I en tidigare behandlad motion, II: 498, har ytterligare en del kritiska synpunkter anförts beträffande världsbanksgruppens politik, och jag kan inte finna att statsutskottet i sitt utlåtande över denna motion har förmått tillbakavisa denna kritik. Kvar står att världsbanksgruppen bedriver en verksamhet, som väsentligt kan försvåra en lösning av u-ländernas problem. Man kan ställa hela frågan om ytter "ligare svenskt anslag till världsbankens grundfond mycket konkret och drastiskt. Världsbanken gav 1968 ett lån till Grekland på 12,5 miljoner dollar. I april i år beviljades ytterligare ett lån på 20 miljoner dollar. På världsbankens möte i Köpenhamn i september upplystes att avsikten var att ge ett tredje lån till den fascistiska juntans Grekland, likaså på 20 miljoner doilar. :Är det verkligen ett svenskt intresse att satsa pengar, som sålunda blir bidrag till den fascistiska juntan i Grekland? Vi svarar ett bestämt nej på denna fråga. Herr talman! Jag yrkar bifall till mo :tionerna I: 1359 och 11: 1577.

Herr talman! Vid propositionen med förslag till ökning av den svenska an 'de:en i världsbankens grundfond har fogats en bilaga innehållande en för "teckning över de något mer än 100 stater, som är medlemmar av banken. Bland dem är det naturligtvis många, mot vilkas statsskick och förhållanden i övrigt vi i vårt land av olika skäl kan finna anledning att göra vissa erinring "ar. Vilken adress man i så fall riktar 'sig till beror något på de värderingar man har för egen del och de politiska 'grupperingar man tillhör. Det är väl genomgående på det sättet i internationella sammanhang att man där har att :vara tillsammans inte bara med dem vilkas åsikter man delar och i stort sett sympatiserar med utan också med dem man betraktar som mindre lämpliga att umgås med. För egen del drar jag därav inte slut :satsen att man skall isolera sig från varandra i skilda grupperingar, utan att man verkligen skall försöka kom 'ma till tals med varandra och samarbeta inom organisationer, oberoende av de grundläggande värderingar man kan :ha. Först då får man väl till stånd en tävlan mellan olika system, och kanske — om man skall vara optimistisk — kommer man så småningom fram till ett övervägande inflytande för dem som har de sakligt starka argumenten bakom sig. Herr Hermansson och hans partivänner har de's yrkat avslag på propositionens förslag om att öka den svenska andelen av grundfonden, dels önskat en utredning av förhållandena i denna internationella organisation. På den ena såväl som den andra punkten föreslår utskottet avslag på motionärernas yrkanden. Det må vara sant, som herr Hermansson säger, att tanken på att öka grundfondens kapital är en enkel konsekvens av en tidigare åtgärd. I och för sig är detta kanske inte något argument mot att så sker, men jag erkänner att det inte heller är ett starkt argument för att det sker. Vad beträffar det kommunistiska önskemålet om att få till stånd en särskild utredning av förhållandena inom det institut som — enligt herr Hermansson — »något pretentiöst> kallas världsbanken är väl förhållandena inte så okända vare sig för svenska regeringen, svenska politiker eller allmänheten, att det skulle behövas en officiell utredning på den punkten. Herr Hermansson har själv redan nu varit beredd att fälla ganska kategoriska omdömen.

Herr talman! Detta är inte, som herr Regnéll försökte framställa det, en fråga om umgänge eller isolering i grupperingar. Det är heler inte fråga om att man på olika håll kan ha skilda värderingar av olika stater. Det handlar här inte om umgänge eller isolering, utan det handlar om en mycket konkret företeelse, nämligen långivning som sker och som har betyde:se för vissa regimer — och vi känner till vilken verksamhet de bedriver. Frågan om lånen till den fascistiska juntan i Grekland kommer man inte förbi. Världsbanken har börjat med så dan långivning först efter det att den militära juntan grep makten i Grekland. Före det tillfället fick Grekland inga lån från världsbanken. Man kommer heller inte ifrån att världsbanken efter den biodiga kontrarevolutionen i Indonesien prioriterar långivning till detta land och till den militärregim som finns där. Man kommer inte ifrån frågan om lånen till den fascistiska juntan i Spanien, som just nu står i begrepp att utfärda dödsdomar över några av landets bästa söner och döttrar. Till den regimen går också pengar från världsbanken. Menar verkligen riksdagens ledamöter så litet med de allmänna deklarationerna om fördömande av den grekiska militärjuntan, att ni är beredda att ans'å pengar som ni vet kommer att gå till stöd åt denna junta? Det är det vi inte har velat vara med om, herr talman.
Herr talman! Herr Hermansson kritiserade den principielia uppläggningen av mitt resonemang. Jag kan inte säga att jag känner mig övertygad av herr Hermanssons kritik. Jag vill peka på vad som sägs i den kommunistiska motionen. Det heter där, och herr Hermansson har sagt en del av det i sitt tidigare anförande: »Av de 14 socialistiska staterna är det endast en, Jugoslavien, som är medlem av Världsbanken.

De kan i större utsträckning påverka långivningen. Man kan då komma fram till ett resultat som för herr Hermansson och många av oss andra skulle te sig mindre ensidigt än det som nu redovisas.

Herr talman! Herr Hermansson kritiobservera att vi i det här sammanhanget inte tagit upp frågan om medlemskapet i världsbanken. Det är mycket sannolikt alt en sådan granskning som vi begärt leder tiil resultatet att Sverige bör utträda ur världsbanken. Men eftersom riksdagsmajoriteten för närvarande inte torde dela den uppfattningen, har vi velat gå vägen över. en ut-. redning för att överbevisande faktamaterial skall kunna komma på bordet. Redan vad som nu är bekant talar emellertid för att en granskning bör ske och att inga ytterligare anslag under tiden bör beviljas. Vad vi tagit upp i motionerna och framför allt kritiserat är den långivning från världsbankens sida som jag här har givit exempel på och som enligt min mening talar för en mycket restriktiv hållning från svensk sida till världsbankens nuvarande verksamhet, Så länge man är kvar i världsbanken. måste man naturligtvis söka påverka bankens kreditpolitik, så att den blir en annan, men jag menar att när en sådan här granskning har skett av världsbanksgruppens hela verksamhet bör riksdagen ta ställning till frågan om en omprövning av Sveriges deltagande. Den frågan har vi eme'lertid icke rest i dag. Vi kritiserar framför allt långivningen och vill inte vara med om ökningen av grundfonden med hänsyn till det sätt på vilket pengarna för närvarande används av världsbanken. Och på den punkten har herr Regnéll inte anfört några som helst motargument.
Herr talman! Det är så riktigt att i motionen inte föreslås att Sverige skul le gå ut ur världsbanken. Det har jag inte heller gjort gällande, men jag har påpekat att den stat som underlåter att teckna det ytterligare kapital, som man har möjlighet att teckna i grundfonden, därigenom trappar ned sitt relativa inflytande som medlem av världsbanken. Där gäller nämligen inte regeln en medlem — en röst, utan regeln är tecknat kapital — röstetal i relation till det. Om vi och länder med samma uppfattning som vår underlät att tillvarata möjligheterna till ökad kapitalinsats skulle vi minska vårt inflytande inom världsbanken, där enligt herr Hermanssons mening länder, som han betraktar som kapitalistiska stater, redan har ett besvärande stort inflytande.

Herr talman! Formellt sett kan det naturligtvis ligga någonting i vad herr Regnéll anfört, men bara under en förutsättning, nämligen att Sverige verkligen använder sitt medlemskap till en mycket skarp kritik mot de företeelser som jag här har påtalat. Jag känner dock inte till att Sverige har använt sitt medlemskap till en sådan skarp kritik. Vi skulle inte få en nämnvärt starkare ställning i världsbanken genom den föreslagna ökningen av kapitalandelen i grundfonden. Det väsentliga är naturligtvis hela den politik som världsbanken driver, och på den punkten menar jag att det finns skäl att från svensk sida föra fram en mycket allvarlig kritik... Vad vi vill komma fram till är framför allt att denna kritik uttrycks av riksdagen. I dag skulle den bäst uttryckas av riksdagen genom ett bifall till vår motion, vilket verkligen skulle visd dem som bestämmer i världsbanken vad Sverige anser om den politik som nu bedrivs.
Herr talman! Jag skulle haft större förståelse för herr Hermanssons synpunkter om han först hade yrkat på en utredning och en presentation av fakta och sedan eventuellt, på grundval av vad som kommit fram där, hade lagt fram ett förslag av så revolutionerande karaktär som att man helt skulle gå emot propositionen på denna punkt.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

Herr talman! Vår nådiga regering har nu beslutat tillse att det råder lag och ordning inom landets gränser. I vårt land har brottsligheten under senare år visat en ständigt stegrad frekvens med en utveckling mot allt grövre brott begångna av allt yngre människor. Regeringen har tidigare inte visat någon större lust att försöka stävja denna utveckling. Oppositionen fick t.ex. länge kämpa för en straffskärpning i syfte att minska narkotikalangarnas dödsbringande hantering. I den frågan handlade minsann inte regeringen självmant. Men nu har alltså regeringen, och då främst inrikesministern, äntligen beslutat sig för att skärpa sin hållning mot sambhällsfarlig verksamhet. I akt och mening att omsätta denna respektabla tanke i handling, som det anstår bra kariar, har alltså inrikesministern nu stramat upp sig och föreslagit att lagens långa arm med kraft och eftertryck månde träffa samhällsfarliga individer. Till den ändan har statsrådet spanat runt omkring i samhället efter lämpliga objekt att bestraffa och har då som synes fastnat för den samhällsfarliga verksamhet som alla landets ambulerande skrivbyråer utövar. Kan man tänka sig, har inrikesministern resonerat, att det finns folk här i landet som inte ens aktar för rov att förse själva justitiedepartementet med olaglig men nödvändig skrivhjälp under besvärliga arbetstoppar. Sådant ofog måste med alla medel stoppas i ett demokratiskt samhälle. Står det inte i lagen att sådan skrivhjälp skall förmedlas av de statliga arbetsförmedlingarna, och står det inte i lagen att den som inkräktar på deras verksamhetsområde skall bestraffas med böter? Trots detta har privatpersoner fortsatt att tillhandahålla skrivhjälp som bl.a. statliga departement, verk, myndigheter och enskilda företag kräver att få. Någon förkättrad individ skulle kanske kunna tänkas falla för frestelsen att föresiå åtal mot de statliga arbetsförmedlingarna, som inte lyckas fullgöra sin skyldighet att skaffa fram skrivhjälp till dem som behöver sådan, men det är givetvis ett bakvänt betraktelsesätt. Fullt logiskt och i Ööverensstämmeise med socialdemokratins paroll om den enskilda individen i centrum föreslår alltså inrikesministern att man skall bestraffa just dem som verkligen har klarat av uppgiften att på oregelbundna tider förse myndigheter och företag med kvalificerad skrivhjälp och att man skall ytterligare kriminalisera denna verksamhet genom hot om fänge'sestraff. För säkerhets skull och i jämlikhetens intresse föreslår statsrådet därutöver att även de höga ämbetsmän som i missriktat nit att hinna med sina arbetsuppgifter tar emot sådan skriv hjälp skail löpa risken av fängelsestraff. Herr talman! Viiket kvalificerat klientel kan inte KRUM komma att få arbeta med i framtiden! Alla medborgares lika värde och rätt att forma sitt eget liv är teser som odlas i alla sammanhang. Denna rätt har i våra dagar nått så långt att den passerat våra fängelsemurar. Den liberala synen att man själv bör bestämma sina villkor innebär som bekant att även svårt brottsbelastade interner på «slutna fångvårdsanstaler skall få förhandla om sina egna förhållanden, få bestämma hur de själva vill ha det. Men allting måste hållas inom rimliga gränser. Friheten att forma sin egen tillvaro får ju inte drivas hur långt som he'st. När t.ex. ett antal vanliga mödrar och hemmafruar i Täby tar sig orådet före att gå samman och konspirera mot självaste miljardföretaget arbetsmarknadsverket genom att på egen hand ordna sin barnpassning, då har det gått för långt, då har man gett sig in på olaga arbetsförmedling. Inrikesministern vill nu visa att samhället inte kan acceptera vilka tilltag som he'st i syfte att ordna sin egen tillvaro. Vi måste betänka att t.o.m. så oskyldiga och samhällstillvända företee'ser som gatloppsliknande demonstrationer med misshandel och skadegörelse och de numera så vanliga bilstiölderna kan föranleda så pass stränga straff som villkorlig dom. Mot bakgrunden av detta måste naturligtvis de ansvarslösa människor som ordnar sin egen barnpassning eller skrivhjälp åt andra ha gjort sig väl förtjänta av nu föreslagna fängelsestraff på sex månader. Departementschefen konstaterar att de ambulerande skrivbyråerna har ökat i antal under senare år. Enbart i Stockholm finns 220 stycken. Statsrådet har efter trägen tankeverksamhet vid aftonlampan kommit till den uppfattningen, att detta är att betrakta som ökad brottslighet och inte som oförmåga hos arbetsförmedlingarna att lösa sina i lag fastställda uppgifter. Den djärva tanken att det till äventyrs skulle finnas ett behov av privat skrivförmedling har statsrådet tydligen aldrig drabbats av. Andra och svårare brott har den scnaste tiden ökat med 25 procent. Kan vi, herr statsråd, vänta oss förslag om straffskärpning även på det området? Det har blossat upp en intensiv kriminalvårdsdebatt på senare tid. Även det — progressiva = socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU, har gjort sin röst hörd i denna debatt. Häromdagen uppvaktade SSU den nye generaldirektören i fångvårdsstyrelsen och påpekade att utgångspunkten för kriminalvårdspolitiken måste vara att samhället klargör vad som är kriminellt och inte kriminellt. Detta är helt riktigt. Men varken siatsrådet Holmqvist elier remissinstanser med juridisk kompetens har kunnat precisera vad som är laglig respektive olaglig arbetsförmedling. Ändå skal straffet skärpas för överträde'ser. Vidare har SSU vid nämnda uppvaktning anfört — jag citerar ur en tidningsartikel: »Det är heit klart att den nuvarande lagstiftningen och dess påföljdssystem ofta inte alls står i proportion till brottens art och betydelse för samhälet. Lagens moralbindande funktion har getts för stort utrymme.» Jag tror inte att jag tar fel om jag tolkar SSU:s åsikt som en önskan att straffen för lindrigare brott bör sänkas. Även justitieministern har tidigare varit inne på liknande tankegångar. Han har sålunda förklarat att samhället borde ägna mindre uppmärksamhet åt t.ex. butikstölderna, som bara ökar och ökar, och i stället koncentrera sig på grövre brott. Ja, herr talman, vad är då grövre brott? Statsrådet Holmqvist har med vidsynt intellektuell skärpa gjort sitt val i den svåra brottsgraderingen. Barnpassning och ambulerande skrivbyråverksamhet i privat regi mot betalning är tydligen den sektor i brottsverksamheten som är mest stö rande. När denna verksamhet ökar måste det betyda att det finns ett behov av den. Det betyder bl.a. att statliga verk och myndigheter får bättre möjligheter att på ett rationellt och ekonomiskt sätt lösa sina växande arbetsuppgifter. Det betyder att tusentals hemmafruar får flera arbetstillfällen, och det betyder att staten får mycket stora skatteinkomster. Men statsrådet Holmqvist står fast vid sitt beslut. De ambulerande skrivbyråerna skall hårt kriminaliseras, butiksstölderna och bilstölderna ägnas mindre intresse. Vågar någon påstå att vår inrikesminister skriver lagtext som rimmar med vanligt folks rättsmedvetande? Rimmar det med SSU:s mjuka syn på straffpåföljd? Vid seriösa tillfällen som t.ex. Nordiska rådets sessioner brukar svenska statsråd tala kloka ord om samordning och harmonisering på alla områden. Våra nordiska grannar liksom praktiskt taget alla demokratiskt styrda länder i Europa har undantagit förmedling av skrivhjälp när de ratificerat ILO-konveationen om arbetsförmedling.

Ärade kammarledamöter! Statsrådet Holmqvist har inte med ett enda ord kunnat påvisa några nackdelar med denna verksamhet, och 1966 års utredning kunde det inte heller. Däremot kan man på goda grunder befara svåra störningar i kontorsrutinerna på många håll när de ambulerande skrivbyråcerna försvinner, därför att de statliga arbetsförmedlingarna inte har och inte på länge kan få en motsvarande Orga nisation, om de ens någonsin kan få det. Den nuvarande verksamheten fungerar alltså perfekt. Många människor får arbete och extrainkomster, och många kontor får kvalificerad hjälp vid behov. Ingen av de berörda parterna har anfört klagomål på verksamheten. Kan någon då ge ett enda bärande skäl för att nu stoppa denna förmedlingsverksamhet? Vi i vårt land borde väl kunna göra undantag för de ambulerande skrivbyråerna på samma sätt som våra nordiska grannländer och många andra länder i Europa har gjort. Det är lika lätt att göra en lag om undantag som en lag om straffskärpning. Då det alltså gäller seriöst arbetande människor i en samhällsnyttig bransch som är dessa människors utkomstmöjligheter framstår en legalisering av verksamheten som en naturlig och human åtgärd. Straffskärpningen blir en plump i rättisprotokollet. Om man till detta lägger att vi reservanter vill ha arbetsmarknadsstyrelsen som övervakande myndighet för auktoriserade skrivbyråer kan det bara återstå bristande vilja för att inte bifalla reservationen. Herr talman! Om inrikesministerns förslag segrar blir torsdagen den 19 december 1970 en trist och sorglig dag för alla som arbetar med och genom dessa skrivbyråer. Prestigetänkandet och den bristande generositetens kalla vindar sveper då genom den upphörande tvåkammarriksdagens korridorer och blir till ett illavarslande förebud för landets alla ambulerande skrivbyråer. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Jag skall be att få ta upp tre frågor i det ärende som nu behandlas. För det första gäller det förslagen i propositionen om skärpning av straffen och utvidgning av straffbarheten för olaga arbetsförmedling i allmänhet. För det andra är det frågan om ett eventuellt undantagande av den ambulerande skrivbyråverksamheten från förbudet mot arbetsförmedling i förvärvssyfte. För det tredje är det frågan om ökning av den offentliga arbetsförmedlingens resurser för förmedling av korttidsvikariat på kontorsområdet. Låt mig ta den allmänna frågan först. Enligt huvudprincipen är arbetsförmedling en uppgift för samhällets organ. Den bör bedrivas vid ett litet antal förmedlingsställen på varje ort. Det finns goda skäl för den principen. Det är inte så lyckat om man kan tjäna pengar på att förmedla arbetskraft, när det råder obalans på arbetsmarknaden. Det kan leda till en allmän desorganisation av arbetsmarknaden. Om en arbetsförmedlare kan ta ut höga avgifter av en arbetssökande, när det är ont om arbete, då är det fråga om exploatering av människor i en nödsituation. Det är också klart att valmöjligheterna för den enskilde blir större, om han går till en väl fungerande arbetsförmedling. Där får han kontakt med arbetsmarknadspolitikens övriga medel, omflyttningsbidrag, omskolningsbidrag och sådana saker. Vidare kan det finnas risk att det uppstår störningar på arbetsplatserna, om vissa personer som har förmedlats genom en enskild arbetsförmedling, arbetar under andra ekonomiska villkor än de som står alldeles intill på samma arbetsplats och utför ett likartat jobb. Det som föranlett denna proposition är att dessa huvudprinciper inte helt efterlevs. Det gäller framför allt varvsområdet och skrivbyråerna. Jag skall be att strax få återkomma till skrivbyråerna. Enligt min uppfattning finns särskilda skäl för att behandla dem på annat sätt än övrig arbetsförmedling. När det gäller varven finns inte det. Tvärtom är det min uppfattning att både den utredning, som här har företagits, och propositionen visar att den uthyrningsverksamhet som förekommer vid varven är otillfredsställande. Den har bl.a. några av de nackdelar som jag just nu har nämnt, och det är bakgrunden till det förslag om straffskärpning som har lagts fram. Trots det känner vi som har reserverat oss i andra lagutskottet stark tveksamhet inför straffskärpningen. Den tveksamheten beror framför allt på problemet med gränsdragningen mellan vad som är arbetsförmedling och vad som är uppdragsverksamhet eller entreprenadverksamhet. En viktig princip för rättssäkerheten i vårt land är att man skall veta i förväg, om en handling är laglig eller inte. Flera av de rättsvårdande remissinstanser som yttrat sig över förslaget påpekar att här råder stor osäkerhet. Hovrätten för Västra Sverige säger sålunda i sitt yttrande att det enligt hovrättens mening är »från principiella utgångspunkter olyckligt att det inte i lagen tydligt anges vilka förfaranden som är straffbara. Att detta ur rättssäkerhetssynpunkt är otillfredsställande behöver inte närmare utvecklas. När det nu föreslås att straffet skall skärpas framstår det som ännu mer angeläget att närmare bestämma innebörden av begreppet arbetsförmedling.

Det vill jag alltså instämmai. Däremot kan jag inte riktigt förstå alt man skriver i propositionen och utskottsutlåtandet att det skulle vara en särskild rättssäkerhetsgaranti att arbetsmarknadsstyrelsen övervakar efterlevnaden och anmäler överträdelser till åtal. Det kan ju faktiskt leda till att en hel del sådan här verksamhet upphör på uppmaning av arbetsmarknadsstyrelsen utan att den är olaglig, dvs. utan att den skulle befinnas olaglig, om den bley föremål för rättslig prövning. Jag kan inte se att detta är någon fördel från rättssäkerhetssynpunkt. Utskottet understryker liksom vi reservanter att en straffskärpning till fängelse bara kan förekomma i grövre fall, vid upprepad brottslighet och när vinstsyftande arbetsförmedling bedrivs i öppet trots mot gällande lagstiftning — det får alltså bara vara i ytterlighetsfall. Vi ansluter oss alltså till propositionens förslag till lagstiftning på denna punkt. Men vi vill liksom riksåklagaren framhålla, att man bör ytterligare överväga, om man kan göra en bättre gränsdragning och därmed åstadkomma bättre rättssäkerhet. Den andra huvudfrågan på det all männa området gäller en utvidgning av straffbarheten också till dem som utnyttjar den olagliga verksamheten. Det strider, som departementschefen påpekar, mot en huvudprincip i vår lagstiftning att införa sådan ökad straffbarhet. Det är t.ex. inte så att den som köper en lägenhet svart blir straffad, utan bara den som säljer lägenheten. Vi motsätter oss inte heller detta förslag, bl.a. just med tanke på det argument som inrikesministern framför, att det kan vara svårt att komma åt olaglig arbetsförmedling om den flyttas utomlands. Men vi vill betona att möjligheten att straffa den som utnyttjar olaga arbetsförmedling bör tillämpas mycket återhållsamt. Vi har alltså inte något annat yrkande än propositionens när det gäller lagparagraferna, men vi har velat ge en annan motivering än utskottsmajorite ten och trycker på rältssäkerheten. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr I. När det gäller den ambulerande skrivbyråverksamheten har jag två utgångspunkter. Den första är att dessa byråer bedriver en nyttig verksamhet som inte tillgodoses av den offentliga arbetsförmedlingen. Redan den utredning, som lade fram sitt förslag år 1966, framhöll att dessa skrivbyråer bedriver en »ambulerande verksamhet som fyller en värdefull funktion genom att på ett effektivt sätt förmedla personal för korttidsoch vikariatstjänstgöring inom kontorsbranschen>. Utredningen påpekåde 'att denna ambulerande skrivbyråverksanihet har vissa fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare jämfört med den offentliga arbetsförmedlingen, t.ex. på det sättet att man lämnar en särskild service som den offentliga arbetsförmedlingen inte kan erbjuda när "det gäller intervjuer med de anställda och en smidigare förmedling. Utredningen konstaterade också att såvitt den kunde bedöma behöver inte några skadeverkningar av den ambulerande skrivbyråverksamheten befaras om den bedrivs under offentlig kontroll. ' Den andra utgångspunkten är att gränsdragning mellan laglig verksamhet och olaglig verksamhet enligt den huvarande lagen är särskilt svår att göra på detta område. Det finns en del faktorer som man skall ta hänsyn till när man vill avgöra om en verksamhet är laglig eller olaglig. Mon de är verkligen ganska svåra att tillämpa på detta område. Det kan tänkas att man på ett kontor, t.ex. i försvarsdepartementet eller i någon statlig myndighet, behöver få ett skrivarbete utfört. Då vänder man sig till en sådan här byrå. Om man därvid i förväg kan uppge precis vad det är som skall göras och byrån skaffar fram en kontorist som kommer dit för att utföra detta arbete och någon arbetsledning inte behöver utövas, då är det uppdragsverksamhet, och sådan är inte olaglig. Var och en förstår att gränsen här är mycket flytande. Om kontoret inte är alltför stort och man kanske har någon som är sjuk, ber man att få hjälp med ytterligare något handtag på ett annat område, eller om vederbörande inte exakt har fattat instruktionerna utan måste få ytterligare arbets'edning på platsen, då vet man inte längre om detta är en laglig eiler olaglig verksamhet. Detta framhölls också av 1966 års utredning, som konstaterade att >de ambulerande skrivbyråerna har vuxit fram som komplement till de stationära och att det för sådana skrivbyråer, som har kombinerat de båda formerna av verksamhet, och för dessa byråers kunder torde vara helt främmande att dra en gräns mellan de båda verksamhetsformerna». Utredningen slutar med att säga att »det skulle vara stötande att upprätthålla ett förbud som förutsätter sådana gränsdragningar, om förbudet inte kan motiveras med starka skäl». Sådana starka skäl ansågs inte föreligga.

Det är kanske litet krångligt skrivet, men det kan inte tolkas på annat sätt än att verksamheten anses speciell och att den skiljer sig från annan arbetsförmedlingsverksamhet. Att den fyller ett behov framgår också, vilket herr Ringaby var inne på, av att den utnyttjas av ett stort antal företag, bland annat en rad statliga myndigheter med försvarsdepartementet i spetsen.

Jag avstår från att läsa upp ett antal statliga bolag och kommunala myndigheter. Det sagda torde vara bevis nog. Med anledning av uttalandet av riksdagen 1963 utreddes frågan om skrivbyråverksamheten, och utredningen föreslog att möjlighet skulle skapas för skrivbyråerna att bedriva s.k. ambulerande skrivbyråverksamhet. Den skulle omgärdas med åtskilliga garantier mot missbruk. Tillstånd skulle ges av arbetsmarknadsstyrelsen för ett år i sänder. Vilka personalkategorier det skulle gälla vorde fastställas av regeringen. Mynligheterna skulle godkänna att avgifterna var skäliga. Förslaget tillstyrktes av de flesta remissinstanserna. I reservation II föreslår vi att 1966 års utredningsförslag skall läggas till grund för en lagstiftning, och vi hemställer att riksdagen hos regeringen begär lagförslag till vårriksdagen, så att en ändring kan träda i kraft samtidigt med straffskärpningen. En sådan auktorisation har nyligen införts i Danmark, och ambulerande skrivbyråverksamhet är ju, som herr Ringaby också nämnde, tillåten i åtskilliga andra europeiska länder. Kom munförbundet går i sitt remissyttrande på samma linje. | För att undvika missförstånd vill jag understryka att vi reservanter inte på något sätt försvarar lagöverträdelser, Vad vi vill åstadkomma är ju att lagen ändras så att denna verksamhet fullt klart och utan tvekan faller inom Jlagens ram, och att den också sker under offentlig kontroll. Man kan fråga sig vilka skadeverkningar detta skulle kunna leda till. Jag kan utgå ifrån de allmänna skäl för att arbetsförmedlingen som huvudregel bör var en offentlig uppgift som jag tidigare nämnde. Är de giltiga i detta fall? Skulle det system som vi föreslår leda till en desorganisation av arbetsmarknaden? Givetvis inte. Finns det risk för att de anställda exploateras? Nej, de har enligt uppgift avtalsenliga löner, och många av dem har också förklarat sig angelägna att arbeta med just denna arbetsform. Hur är det med den sociala tryggheten? Den bör under dessa förutsättningar kunna vara lika bra för de. anställda här som för andra. I vissa fall kan den t.o.m. vara bättre, eftersom de har samma formella arbetsgivare och alltså har större förutsättningar attt.ex. tjäna in semesterersättning än om de arbetar på flera olika ställen under kort tid. Är det risk för störningar på arbetsplatsen? Rapporter om att sådana uppstått har inte framlagts med anledning av de ambulerande skrivbyråernas verksamhet. Strider vårt förslag mot den internationella konventionen om arbetsförmedling som Sverige accepterat? Nej, skrivbyråerna kan undantas, vilket visades redan i 1966 års utredning och den PM som utredningen fick från internationella arbetsbyrån. Det enda argument som anförts i utskottsut!åtandet och i propositionen är helt enkelt att förmedling i vinstsyfte inte skall vara tillåten. Man anser där med att saken är utredd. Det verkar som om man tyckte att det skulle vara något rent moraliskt mindervärdigt att bedriva verksamhet i vinstsyfte. Men vi accepterar ju förvärvsmotivet i vårt samhälle. Man får tjäna pengar på nästan vad som helst, såvida man inte otillbörligt utnyttjar en annan människas nödsituation eller underläge. Då räcker det inte med att bara ut tala ordet vinstsyfte och tro att man därmed bevisat sin sak, utan man måste också diskutera vad effekten blir. Här har man alltså inte kunnat påvisa några skadeverkningar. " Däremot är det fullt klart, att det skulle innebära vissa påtagliga nackdelar, om de skrivbyråer som i dag bedriver s.k. ambulerande verksamhet skulle tvingas att upphöra med det. Det skulle bli sämre service för deras kunder, sämre möjligheter för deras anställda att snabbt och smidigt få arbeten som passar för dem och fortsati oklarhet om gränsdragningen mellan laglig och olaglig verksamhet. Det skulle vidare innebära risk för att människor ådöms straff som inte rimmar med det allmänna rättsmedvetandet. Det gäller inte bara skrivbyråerna. Vem vet vad som nu kommer att drabba cheferna för de departement och verk som envisas med att söka hjälp hos dessa byråer? Den föreslagna utvidgningen av straffbarheten till också dem som utnyttjar den olagliga arbetsförmedlingen syftar kanske bla. till att återföra försvarsdepartementet och de andra myndigheterna till ett socialt mer acceptabelt beteende. Men kan man vara säker på att det lyckas? Kan man var säker på att de inte återigen, när de egna kansliresurserna är överbelastade, diskret vänder sig till en ambulerande skrivbyrå? Eller att inte även de statliga myndigheterna drabbas av den oklarhet i lagen som riksåklagaren och hovrätten för Västra Sverige talat om i sina yttranden? :Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation II, som går ut på att den ambulerande skrivbyråverksamheten skall undantas från förbudet mot enskild arbetsförmedling i förvärvssyfte. Den tredje frågan som har aktualiserats i ett motionspar från folkpartihåll är kravet att den offentliga arbetsförmedlingen skall få större resurser för just förmedling av korttidsarbetskraft på kontorsområdet. Det är ett minimikrav, kan man tycka, att sådana resurser ges innan man hotar med att bura in dem som tvingas vända sig till enskilda byråer, därför att den offentliga arbetsförmedlingen inte löser deras problem på ett tillfredsställande sätt. Motionärernas önskemål har tillgodosetts av utskottet så till vida att utskottet uttalar, att arbetsmarknadsstyrelsen som tillsynsmyndighet bör ha sin uppmärksamhet riktad på problemet och vidta erforderliga åtgärder. Därför har vi ingen reservation på denna punkt. Herr talman! Jag skall sammanfatta mina synpunkter: Jag förstår att regeringspartiet lägger fram dessa förslag om straffskärpning i första hand för att komma åt den olagliga uthyrningen av arbetskraft inom varvsindustrin. Vi accepterar det. Men det är olyckligt att skrivbyråerna dras med av bara farten, fastän det från många håll har erkänts att de fyller en uppgift och gör det på ett bra sätt. Det är förbluffande att regeringen och andra lagutskottets majoritet inte har velat gå med på att undanta skrivbyråerna, som man har gjort i andra länder, och som har föreslagits av en offentlig utredning och majoriteten av de instanser som har yttrat sig över dem. Det är svårt att frigöra sig från känslan att det har gått en smula prestige i frågan om skrivbyråerna. Om den föreslagna straffskärpningen nu genomförs, utan att skrivbyråerna undantas, kommer vanliga, hyggliga svenska yrkesutövare, som själva upp lever att de utför ett nyttigt och uppskattat arbete, att hotas av stränga straff. Deras anställda, som har förklarat sig nöjda med sin arbetsform, hänvisas till villkor som många av dem kommer att uppleva som mindre tillfredsställande än vad de nu har. Och kunderna blir av med en serviceform som de har uppskattat och som har hjälpt dem ur svåra arbetssituationer. Herr talman! Till vilken nytta? För att uppfylla en dogm!

Herr talman! Till skillnad från herr Ringaby men i likhet med herr Romanus skall jag försöka att hålla mig till sak. Jag kan i alla fall inte undgå att uttala en stilla undran vilken skrivbyrå det var som hade medverkat till det kåseri herr Ringaby framförde här. Den mörkblå förpackningen tror jag ändå var herr Ringabys egen. Till att börja med vill jag se litet på de reservationer som avlämnats i anledning av detta utskottsutlåtande. Jag betraktar dem som en reservation, som är uppdelad i två avdelningar. I den första avdelningen gör man en hel del kringgående rörelser för att komma fram till en motivering för att man ansluter sig till den framlagda propositionen — att man ansluter sig till vad man tidigare i sina motioner har yrkat avslag på. I reservationens andra del erkänner man ånyo det olagliga i arbetsförmedling i vinstsyfte. Det är alltså en klart olaglig förmedlingsverksamhet som de ambulerande skrivbyråerna bedriver. Därför begär reservanterna att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställer om förslag till sådan ändring i lagen om arbetsförmedling att dessa skrivbyråer undantages från det generella förbudet mot arbetsförmedling i förvärvssyfte.

Med andra ord, man kysser och man slår ihjäl med samma varma själ. Mot bakgrund av vad som hände i våras, när vi behandlade andra lagutskottets utlåtande nr 19, är förevarande motioner ganska intressanta, i varje fall om man ser på mittenpartiernas agerande. I våras väckte moderata samlingspartiet en motion där man begärde att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle hemställa om undantag från lagstiftningen för de ambulerande skrivbyråerna. Samtidigt begärde man vissa ändringar i direktiven för den tillsatta utredningen. Den gången var det endast moderata samlingspartiets representanter som skrev under en reservation. Representanterna för centern och folkpartiet anslöt sig då helt till utskottsmajoritetens uppfattning att denna reservation skulle avstyrkas. Den syftade till ett undantag för de ambulerande skrivbyråerna från förbudet mot enskild arbetsförmedling. Detta avslagsyrkande från utskottet bifölls i kamrarna med följande röstsiffror: i första kammaren med 73 ja, 31 nej och 2 avstår samt i andra kammaren med 150 ja, 37 nej och 7 avstår. Med det sammanlagda röstetalet 223 mot 68 beslutade riksdagen alltså alt moderata samlingspartiets önskemål om ett undantag för de ambulerande skrivbyråerna från lagstiftningsförbudet icke skulle villfaras. Till detta beslut bidrog alltså även centern och folkpartiet. I mars röstade dessa partiers företrädare mot det som de nu i december är redo att föreslå att riksdagen i en skrivelse till Konungen skall hemställa om. Det är sannerligen politiker som duger att hålla i handen när det blåser! Det huvudsakliga syftet med den proposition som vi nu har att behandla är en effektivisering av vår arbetsförmedlingslagstiftning. Varför har man då funnit det nödvändigt att effektivisera denna lag? Ja, det har först och främst — framför allt på varven — uppstått en handel med arbetskraft, som företrädesvis de fackliga organisationerna inte kunnat finna sig i.

Detta är den stora, allvarliga frågan. Allt fler och fler firmor har börjat syssla med att hyra ut arbetskraft, framför allt till varven, och uthyrningen tenderar att även sprida sig till andra områden på vår arbetsmarknad. Men denna fråga har man velat tona ned på borgerligt håll. I stället har man fört fram de privata ambulerande skrivbyråernas vara eller icke vara som om det vore den stora frågan i detta sammanhang, vilket det ju inte är. I motionerna har man nu i viss mån försvarat varvens anställningspolitik ge nom att framhålla — som herr Romanus sade när det gällde de ambulerande skrivbyråerna — att den offentliga arbetsförmedlingen inte kan fylla sin uppgift. Men man har inget belägg för detta. Det är riktigt att varven har en onormalt hög omsättning av arbetskraft, men det botar man säkert inte genom att det finns möjligheter för varven att undan för undan späda på arbetskraften från t.ex. firmor som kanske är etablerade utomlands. På dessa arbetsplatser måste man säkerligen vidta andra åtgärder som verkligen kan leda till att man får en mera stabil arbetskraft. redovisas i utredningen, visar uttryckt i siffror att det går att avveckla den främmande arbetskraften. Hösten 1969 hade Kockums förhyrd arbetskraft till ett antal av 1100 personer, under det att antalet i april i år hade gått ned till cirka 200. Man hade således, naturligtvis under påtryckningar, minskat den främmande arbetskraften med drygt 80 procent på ett halvt år. Den nuvarande lagen med vissa bestämmelser om arbetsförmedling är inte tillräckligt effektiv, ty den har inte påföljder som för närvarande avskräcker uthyrarna av arbetskraft från att fortsälta sin verksamhet. Dessa personer tjänar så mycket pengar att för dem betyder inte eventuellt utdömda böter någonting, utan de fortsätter sin verksamhet. Det viktigaste är att man med en skärpt lagstiftning som här föreslås också kan förhindra en utbredning av verksamheten och hejda tendensen till ökning av verksamheten när det gäller uthyrning av arbetskraft till olika företag. Föreliggande lagförslag har också ett preventivt syfte. Reservanterna önskar, vilket framgått av herr Romanus” anförande, en utredning om gränsdragningen mellan uthyrning av arbetskraft och entreprenad. Det är säkert inte möjligt att utreda ämnet så att det kan leda till ett effektivt resultat.

En preciserad definition skulle aldrig bli fullständig, och den skulle säkert också ganska snart kunna kringgås genom att man funne nya vägar för att gå utanför lagens bestämmelse. Det är alldeles uppenbart att de som talar emot denna lagstiftning överbetonar problemet med gränsdragningen. Den som bedriver klart olaga arbetsförmedling måste vara medveten om detta. Den som känner sig oviss och som kanske befinner sig på gränsen till vad som är lagligt har möjlighet att avveckla en verksamhet som han tror kan leda till straff och ändra verksamheten i likhet med vad många av skrivbyråerna har gjort. Här i Stockholm finns i alla fall 220 skrivbyråer, men det är endast omkring 14 av dessa som bedriver en mera olaglig ambulerande verksamhet. En sådan skärpning av straffet att brott mot lagen eventuellt kan medföra fängelsestraff faller inte ned som en blixt från klar himmel över dessa uthyrare av arbetskraft. Först får de en varning. Fortsätter de ändå kan de bli dömda till böter. Om inte detta hjälper kan åtal följa, varpå man i sista hand riskerar fänge'sestraff. Men vi bör fästa uppmärksamheten på att allmänt åtal inte får väckas annat än efter anmälan från arbetsmarknadsstyrelsen. Vi har många andra fall där frihetsstraff utmäts utan att lagen klart anger brottsbeskrivning — man får i stället, liksom meningen är här, från fall till fall bedöma situationen.

Det är således inte ovanligt att man har en lagtext som inte strikt definierar vad som kan vara anledningen till åtal och straff.

Reservanterna och motionärerna har alldeles uppenbart en överdriven rädsla för denna nya påföljd i lagförslaget. Det finns flera exempel på sådana allmänna begrepp, som måste tolkas genom olika motivuttalanden och genom att man gör klart för sig vad som är lagens syfte. Vad beträffar de ambulerande skrivbyråerna kan det inte råda något tvivel. Det finns ett prejudikat från högsta domstolen som klart visar att deras förmedlingsverksamhet är olaglig.

Det talas nu om vilket stort värde skrivbyråverksamheten har. Enligt uppgifter från skrivbyråerna hade de på ett år förmedlat arbetsanställningar till 1800 personer. Som jämförelse kan nämnas det antal anställningar på kontorsområdet som den offentliga arbetsförmedlingen under samma tid förmedlade: 116 000 platser, av vilka 37000 gällde deltidsarbete. De platser som skrivbyråerna har förmed!at uppgår alltså till cirka 5 procent av det antal deltidsplatser som den offentliga arbetsförmedlingen har anvisat. Herr Romanus underströk att det är fråga om en nyttig verksamhet, och för många kan den naturligtvis vara av nytta. De kvinnor som söker sådant arbete och som är fackligt organiserade har emellertid tillgång till sin egen byrå som är mycket välrenommerad och som har möjlighet att skaffa dem arbete. Det har också sagts att behovet av denna förmedlingsverksamhet är stort. Ja, det kan finnas ett stort behov av utökad förmedlingsverksamhet även på många andra områden. Från affärslivet har t.ex. till arbetsförmedlingarna anmälts 40 000 arbetstillfällen på deltid. Om vi inte nu ingriper kanske vi en dag vid sidan av dessa ambulerande skrivbyråer har byråer som hyr ut arbetskraft på deltid till affärsverksamheten.

Men när man säger att en mängd kvinnor inte skulle få något arbete om inte dessa skrivbyråer fanns menar man väl att de befinner sig i en nödsituation? I så fall finns det ju klara bevis för att arbetskraften även i detta fall exploateras. När det talas om att det finns ett så stort behov har jag rika erfarenheter av att det, om man har ett så stort socialt intresse, också finns andra områden att ägna sig åt. Det borde t.ex. finnas förmedlingar som skaffade arbete åt alla dem som kommer ut från anstalter av olika slag — fängelser och alkoholisthem. Arbetsförmedlingarna har en kolossal arbetsbörda i sina försök att skapa arbetstillfällen åt just partiellt arbetsföra. Där märker man inte något intresse från de privata ar betsförmedlingarna att hjälpa till. Det finns väl ingen rimlig anledning att enskilda människor skall tjäna tre till fyra kronor per timme på varje person som man sänder ut till kontorsarbete. Inom varvsindustrin är inkomsterna för förmedlarna så kolossalt stora att man förstår att det för deras del inte är avskräckande att bara riskera böter för sin verksamhet. Det har här också talats om att det är nödvändigt med en förstärkning av den offentliga arbetsförmedlingen. I utskottsutlåtandet instämmer man, som herr Romanus påpekade, helt i detta och anser att AMS på ett särskilt sätt bör bevaka detta område. Jag vill rent personligen tillägga att vi här i riksdagen också har ett ansvar att se till att AMS får de ekonomiska möjligheterna och de personella resurserna för att kunna effektivisera arbetsförmedlingen inte minst på detta område. Ifrågavarande förslag är enligt min mening helt en vakthållning kring en sund arbetsmarknad och syftar till, som jag redan sagt, en effektivisering av arbetsförmedlingslagstiftningen. Man har betydligt överdramatiserat denna fråga. Priset i fantasifulla argument tar Svenska kontorsserviceförbundet i det brev som förbundet skickat ut till riksdagens ledamöter tillsammans med stora packar av information. Att dessa företag har goda inkomster framgår inte minst av allt fint och välskrivet material som utsänts till riksdagsledamöterna. I det brev som medföljde denna information står följande: »Läs denna information innan ni trycker på röstknappen, om ni vill undvika att bli medskyldig till justitiemord.> Det råder tydligen olika uppfattningar om vad som menas med justitiemord. Ärade kammarledamöter! Det är inga oskyldiga välgörenhetsinrättningar som denna skärpta lagstiftning gäller. Lagändringen är en nödvändig sanering på ett område där vissa bristsituationer gett profithungriga, mindre laglydiga personer chans att tjäna pengar. Vi har en arbetsförmedlingslag, som fastslår den mycket viktiga principen att varje arbetssökande var som helst i riket utan kostnad skall ha tillgång till samhällets stöd. Det är en mycket viktig princip, och det är inte minst nödvändigt att Sveriges riksdag slår vakt om den principen.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

Herr talman! Varken jag eller någon annan blev väl särskilt mycket mer upplyst av fröken Sandells anförande. Hon sade en allvarlig sak, nämligen att jag var osaklig. Jag skulle gärna vilja uppmana fröken Sandell att komma upp i talarstolen och på en enda punkt påvisa var i mitt anförande jag var osaklig. Sedan sade fröken Sandell att jag serverade mina åsikter i mörkblå förpackning. Såvitt jag kan se är det fröken Sandell som har ett mörkblått hölje på sig i kväll. Därefter försökte fröken Sandell komma undan det hela genom att endast tala om varven. Men det råder nu inga delade meningar om varven. Vi har inte undantagit varven därför att vi anser att de skall ligga under denna lagstiftning. Där är det fråga om människor som är anställda år ut och år in på samma arbetsplats. De uppbär dagtraktamenten därför att de är förmedlade genom en byrå som finns på ett annat ställe än där varvet ligger. De står alltså vid sidan av kamraterna och har bättre betalt. Vi tror också att arbetsförmedlingarna kan klara just varvspersonalen eftersom det är fråga om långtidsanställda människor. Men hur skall man kunna klara den verksamhet som de ambulerande skrivbyråerna utför? Kan fröken Sandell här garantera att de stailiga arbets förmedlingarna kan axla den mantel som dessa byråer uppbär? Kan de verkligen driva en uppsökande verksamhet som byråerna gör och förmedla arbete? Till arbetsförmedlingarna måste man gå och söka arbete. Jag tvivlar på att de statliga arbetsförmedlingarna kan klara denna uppgift. Fröken Sandell kanske har något recept på hur man skall bära sig åt. Kom i så fall upp här och tala om detta. Kan fröken Sandell verkligen garantera att dessa människor får arbete genom de statliga arbetsförmedlingarna, när man nu sätter krokben för de ambulerande byråernas verksamhet? Har fröken Sandell över huvud taget klart för sig att det här gäller vanliga människor som uppfattar sitt arbete som seriöst och samhällsnyttigt? Har fröken Sandell frågat alla de tusentals människor som sysslar med denna verksamhet och som får arbete genom den? Fröken Sandell talade om överdriven rädsla. Ja, fröken Sandell sitter tryggt i sin bänk. Men dessa människor löper risken att mista sitt arbete, och så talar fröken Sandell om överdriven rädsla! När man skärper ett straff skall det vara för att rätta till något som gått på tok — det är vi alla överens om. Jag vill fråga fröken Sandeil: Vad är det som har gått på tok här? Gå ut och fråga alla de institutioner som herr Romanus räknade upp om de tycker att det är någonting som gått på tok inom denna verksamhet! Eller fråga alia dem som får arbete genom denna verksamhet! Jag tror att fröken Sandell kommer att mötas av kalla handen. Sedan anmärkte fröken «Sandell t.o.m. på de fina skrivelser som sänts ut. Jämför dem med SJ:s och andra statliga verks!
Herr talman! Fröken Sandell gjorde stort nummer av att det var några som hade ändrat mening. Ja, det är ju som bekant det värsta brott man kan begå i svensk politik. Jag tycker nu inte att det är så farligt om man skulle göra det någon gång. Det kan ju hända att det i viss mån råder en ny situation när det nu finns ett utredningsförslag som inte fanns i våras och ett förslag om att skärpa straffet och införa fängelse. Men om någon skall tala om att ändra mening, så inte är det väl Viola Sandell och hennes parti. Regeringen har ju på några få år först lagt fram direktiv till en utredning som gått i en riktning och sedan gjort en totalomvändning och lagt fram direktiv som gått i rakt motsatt riktning. Då skall man väl inte håna andra för att de ändrar mening! Inom parentes kan jag nämna att jag personligen har samma mening nu som i våras, om det kan glädja fröken Sandell. Fröken Sandell sade som en självklarhet att det där med gränsdragningen inte var något problem; det är fastställt i högsta domstolen att detta är en olaglig verksamhet. Men det är nog ett problem ändå. En stor del av dessa byråer driver en laglig verksamhet, andra en o!agliv, men det är just svårigheten att veta var gränsen går enligt nuvarande lagstiftning. Riksåklagaren och hovrätten för Västra Sverige fantiserar inte bara när de säger att det är svårt att dra gränsen. Även departementschefen medger att det är svårt. Det har också förekommit fall då byråer har åtalats men frikänts. Fröken Sandell säger att det inte finns något belägg för att inte den offentliga arbetsförmedlingen kan fylla sin uppgift. Men fråga då försvarsdepartementet och andra myndigheter, varför de inte går till den offentliga arbetsförmedlingen, om den nu kan sköta denna verksamhet så bra. Varför går de i stället till enskilda byråer? Det kan finnas risk för att de ambulerande skrivbyråerna gör oskäliga vinster, säger fröken Sandel I så fall bör man väl tillämpa det system som vi föreslår i reservationen, nämligen att avgifterna skall vara skäliga enligt myndigheternas bedömning. På det sättet skulle den risken undanröjas. Här är det, fröken Sandeil, fråga om ett fåtal människor som känner sin situation hotad genom regeringens förslag. Då skickar de information, mycket information, till riksdagens ledamöter. Det är de i sin fulla rätt att göra, och för den sakens skull skall de inte behöva bli utsatta för några förlöjligande tillmälen från fröken Sandeils sida. Fröken Sandell säger att vi här åstadkommer en »effektivisering» av lagstiftningen. Jag tror att de som bedriver den verksamhet som vi diskuterar tycker att ordet effektivisering i detta sammanhang har en något obehaglig biton.

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte ett ögonblick förvägrat någon att skicka material till riksdagsledamöterna. Jag har bara antytt att mängden av material visar att det finns gott om pengar bakom. Herr Ringaby säger att jag överbetonar varvsindustriområdet. Men det är ju det som är den stora frågan och som är principfrågan i botten för detta lagförslag. Man vill förhindra att uthyrningen av arbetskraft utbreder sig till ytterligare nya områden, vilket kan leda till besvärligheter för den ordinarie arbetskraften på arbetsmarknaden. Herr Ringaby och även herr Romanus återkommer ständigt till att de statliga departementen och alla möjliga institutioner har använt arbetskraft från skrivbyråerna. Det är mycket möjligt; det finns många legala skrivbyråer man kan använda, men säg mig det tillfälle när något av departementen an vänt arbetskraft från de ambulerande skrivbyråerna! Det kunde vara intressant för riksdagen att få veta efter att så många gånger ha hört det här talet. Visst kan man ändra mening, herr Romanus, men det är inte underligt att det påtalas om man ändrar mening från mars till december samma år. Det kan kanske tyckas anmärkningsvärt. Herr Romanus säger vidare att socialdemokraterna har ändrat mening. Det har vi inte gjort. Vi har alltid hävdat principen att människor som söker arbete skall ha rätt till arbetsförmedling utan att betala för den. Både arbetsgivare och arbetstagare skall ha denna service från samhället, och lagstiftningen följer denna princip. Jag anser detta vara en mvcket viktig princip, som vi bör slå vakt om. Herr Romanus talar om att det skulle vara så enkelt att ändra lagstiftningen så att man kan utöva kontroll över byråerna och bestämma vad som kan vara skälig ersättning. Men är inte det lika svårt som det ni talar emot? Vad är skälig ersättning och vem är det som skall avgöra det?
Herr talman! Jag har här en förteckning över statliga myndigheter, inklusive försvarsdepartementet, som under 1969 och 1970 har anlitat just de bvråer som det är fråga om här. Förteckningen är offentlig — den var införd i tidningen Expressen den 4 februari 1970. Jag har talat med medarbetaren som har skrivit den, och han säger att han fullt ut kan dokumentera uppgifterna i artikeln. Och det är för övrigt ingen som har bestritt dem, så det kanske inte behövs. Fröken Sandell säger att socialdemokraterna inte har ändrat mening utan alltid har ansett att man skall ha tillgång till offentlig arbetsförmedling. Men det är inte det frågan gäller. Det är fråga om huruvida man utöver den offentliga förmedlingen, efter tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen, skall få driva enskild arbetsförmedling på detta område. Om ni inte har ändrat mening, varför gjordes då 1966 års utredning? Om det inte fanns någon anledning att överväga att tillåta enskild arbetsförmedling, varför sätter man då i gång med en utredning om saken? Ni har ändrat mening, och det är i och för sig ingenting att säga om det. Det beklagliga är bara, att ni har ändrat mening i fel riktning.

Herr talman! Fröken Sandell klagar på att privata människor tjänar pengar på denna verksamhet. Vad är det för fel med det? Verksamheten måste väl gå ihop ekonomiskt. Man kan inte driva en verksamhet gratis. Kan fröken Sandell nämna någon verksamhet, som man skall kunna leva på, som man inte tjänar pengar på? Varför skall man inte få ta betalt för kostnaderna just för den här verksamheten? Har man inte skattemedel som arbetsmarknadsverket har, måste man ta beta!t och få en viss förtjänst. Arbetsmarknadsverket kostar en och en halv miljard om året, och det får man ta ut av skattemedel. De privata skrivbyråerna har inga skattemedel att tillgå, utan de måste ta ut en avgift för att täcka sina kostnader. Vi har också sagt att AMS skall vara övervakande myndighet och se till att det inte tas ut några oskäliga avgifter. Det finns alltså ingen anledning att gå emot denna verksamhet. Jag har frågat fröken Sandell, vad man tjänar på att stoppa verksamheten. I allmänhet måste man ha ett syfte, ett motiv för att vidta en straffskärpning, men vad kan man tjäna på att stoppa denna verksamhet, som en lång rad myndigheter och verk utnyttjar och tycker är bra?

Herr talman! Det är endast den olagliga verksamheten som vi vill stoppa. Herr Ringaby säger att man måste ha betalt för kostnaderna. Ja, man kan få tillstånd att bedriva förmedling om man inte tjänar på den utan bara tar ut ersättning motsvarande självkostnaderna. Det är den olagliga förmedlingen, den som bedrivs i syfte att tjäna pengar, som vi vill stoppa. Herr Ringaby talar här om den offentliga arbetsförmedlingen, som betalas av skattebetalarna. Jag tycker vi bör ta hänsyn till skattebetalarna, som bekostar denna offentliga arbetsförmedling. Det är inte säkert att alla skattebetalarna tycker som herr Ringaby, att vi bör ge privata människor möjlighet att slå sönder den arbetsmarknadsorganisation som vi har skapat till nytta för arbetsmarknaden. Så frågar herr Ringaby mig, hur jag tror att arbetsförmedlingen kan klara denna verksamhet. Jag tror att den kan klara den lika bra som byråerna. Att registrera människor och ringa till dem när det kommer in ett uppdrag är någonting som arbetsförmedlingen också kan göra och gör. Det finns för övrigt många vittnesmål om att alla damerna som är anställda vid byråerna inte får sysselsättning, utan de kan få sitta hemma i månader och vänta på att få en uppringning om ett arbetstillfälle. Arbetsförmedlingen har säkert lika stora möjligheter att ringa upp människor när det kommer arbetstillfällen som de privata byråerna har.